Fru talman! Edward Riedl har frågat statsrådet Anna Johansson om hon eller regeringen avser att i någon form medverka till ett införande av en flygskatt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara frågan. I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att det ska tillsättas en utredning för att utreda hur en skatt på flygresor kan utformas så att flyget i större utsträckning kan bära sina egna klimatkostnader. I detta arbete ingår bland annat att överväga samordning med EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det är viktigt att en eventuell flygskatt uppmuntrar konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ som i sin tur leder till minskade koldioxidutsläpp och mindre klimatpåverkan. Införande av en skatt på flyg kan även bidra till att incitamenten för producenterna att ta fram nya miljövänligare alternativ ökar. Inom Regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete med att ta fram direktiv till en utredning. Avsikten är att utredningen ska påbörja sitt arbete snarast möjligt. Jag är inte beredd att föregripa den kommande utredningens arbete.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. I det moderna samhället blir vi alltmer beroende av att kunna resa snabbt över långa avstånd för jobb, företagande, nöje och semester. Sverige är ett litet exportberoende land i Europas utkant och har dessutom långa avstånd att överbrygga inom landet. Avståndet mellan södra och norra Sverige är att jämföra med avståndet från södra Sverige ned till Italien. Det är långa avstånd vi talar om. Flyget är avgörande för att vi tidsmässigt ska kunna knyta ihop hela Sverige. Sverige är dessutom väldigt beroende av goda flygförbindelser med världen utanför. Ett väl utbyggt och fungerande inrikes och utrikesflyg är nödvändigt för jobb och tillväxt i hela Sverige. Eftersom den nya regeringen med socialdemokrater och miljöpartister har brutit så pass många löften på så kort tid är det sannolikt att ytterligare ett brutet vallöfte inte skapar så stor debatt. Jag vill ändå påminna finansministern om att hennes partikamrater under hela valrörelsen lovade att det inte skulle bli någon flygskatt om ni vann valet. Både Anders Ygeman, som då var er främsta företrädare i infrastrukturfrågor, och Suzanne Svensson, som var ansvarig för flygfrågorna, blev ofta upprörda när jag varnade för den möjlighet som skulle kunna uppstå ifall ni socialdemokrater hamnade i ett läge där ni måste vika ned er för miljöpartister. Men era partikamrater lovade att det aldrig skulle kunna hända. På debatter och konferenser där vi var lovades det vitt och brett att socialdemokrater i regeringsställning aldrig skulle gå med på flygskatter. Enligt en undersökning som Svenskt Flyg har redovisat skulle en eventuell miljöskatt kunna minska våra totala utsläpp i Sverige med ungefär 0,2 procent. Det motsvarar ungefär vad biltrafiken släpper ut på 48 timmar i Sverige. Det är den vinst som man kan uppnå med en eventuell flygskatt, det vill säga miljövinsterna är närmast försumbara. För en helt vanlig familj i Sverige som åker på semesterresa till London eller Kreta handlar det om ett par tusen kronor och kanske till och med lite mer, ifall Miljöpartiets ursprungliga förslag skulle bli regeringens politik. Men eftersom ministern inte vill förekomma någon utredning vet vi egentligen inte ens om ett framtida regeringsförslag blir ännu tuffare än det som Miljöpartiet drev före valet. Jag frågade statsrådet i min interpellation om hon eller regeringen avser att medverka till ett införande av flygskatt i Sverige. På det svarar då statsrådet att hon inte vill föregripa den kommande utredningen. Fru talman! Ska jag då tolka finansministerns svar som att det löfte som Socialdemokraterna lämnade före valet när det gäller flygskatt inte gäller nu efter valet? Då lovade man att det inte skulle bli någon flygskatt med socialdemokrater i regeringsställning. Antingen kan ministern i kväll, lika tydligt som hennes partikolleger med ansvar för dessa frågor före valet, säga att socialdemokrater aldrig kommer att medverka till att flygskatt införs i Sverige, eller så kan hon säga att man åtminstone överväger möjligheten att införa en flygskatt. Det är ett ganska enkelt svar som ministern skulle kunna ge på den interpellation som jag har ställt.

Fru talman! Den förra regeringen lämnade efter sig ett underskott på 90 miljarder kronor i de offentliga finanserna. Det är mycket, och det har talats en del om det här under eftermiddagen. Men på miljöområdet är det faktiskt ännu värre. Av de 16 miljömål som riksdagen har antagit i enighet är det två som man ser ut att nå, som det ser ut i dag. Det är resultatet av en bred nonchalans av ett grundläggande politiskt område som handlar om förutsättningarna för framtiden. Att använda ekonomiska styrmedel på ett strategiskt sätt för att kunna sänka utsläppen och skapa förutsättningar för ny miljövänlig teknik är ingen dålig politik. Vi vet att styrmedel fungerar och är bra. Det ska vara enkelt att göra val i vardagen som är bra för miljön, och vi ska inte underlätta för miljöförstöring. För några år sedan, 2011, gav tankesmedjan Timbro, ibland gillad bland moderater, ut en rapport om skadliga subventioner som förstör miljön. Den heter Fiskesubventioner och andra bottennapp . Flyget och de subventioner som finns på området rymde ett helt eget kapitel, främst utifrån lokala subventioner, som olika stöd till flygplatser och liknande. Den visade på hur det offentliga genom stöd och på andra sätt i stället för att låta förorenaren betala låter någon annan göra det genom subventioner på olika sätt. Inom EU har nästan 60 procent av de flygresor som görs någon form av passagerarskatt. Tyskland, England, Italien och Österrike har infört en sådan. Flyget betalar ju ingen drivmedelsskatt, och momsen på inrikes flygresor är 6 procent. Man kan ju undra varför den som flyger ska gynnas av det skattemässigt jämfört med den som använder ett annat transportslag. Det är en fråga som jag tycker att Moderaterna kan svara på. Fru talman! Att låta flyget ta en större del av sina egna kostnader är fullt rimligt. Det ska göras på ett sätt som underlättar effektivisering av bränsleförbrukning och främjar ny teknik och nya bränslen. Det är någonting som en utredning nu ska titta på. Men att fortsätta på den förra regeringens spår och inte göra någonting kan absolut inte vara något alternativ.

Fru talman! Precis som Edward Riedl påpekar är Sverige ett stort och avlångt land. Flygtransporter är en viktig del för många landsändar i Sverige, och så kommer det givetvis att fortsätta vara. På samma sätt är skogsnäringen en viktig del av Sverige, och så kommer det att fortsätta vara. Skillnaden är att i skogsnäringen har vi hög beskattning av bränslet i de lastbilar som transporterar skogsprodukterna medan det i dag inte är någon beskattning av flygbränsle. Samtidigt står flyget för inte obetydliga klimatutsläpp. Då är det rimligt att ha en utredning för att se på hur även flyget kan bära en större andel av sina klimatkostnader. Jag vill avvakta vad denna utredning kommer fram till, men det är viktig att vi ser att vi har ett klimatproblem och att vi behöver vidta åtgärder för att komma till rätta med klimatutsläppen. Det råder enighet i riksdagen om att vi ska minska våra klimatutsläpp. Då är det viktigt att de olika transportslagen är med och bidrar till minskade klimatutsläpp. Därför har vi tillsatt utredningen, men jag vill som sagt inte föregripa resultatet av densamma.

Fru talman! Jag tackar ministern och Rasmus Ling för inläggen i debatten. Låt mig börja där finansministern började sitt inlägg - med det höga kostnadsläge svensk skogsnäring har. Här är vi helt överens, även om min interpellation inte handlade om det. Men med en skogsnäring som är så viktig för Sverige är det för mig obegripligt att ni trots dagens höga kostnadsläge avser att införa en kilometerskatt - ni kallar den vägslitageavgift - som kommer att lägga ytterligare last och börda på denna för Sverige viktiga näring. Rasmus Ling från Miljöpartiet talade i sitt inlägg om vikten av att vi jobbar för en god miljö. Här är vi helt överens. Jag har ingen annan uppfattning än Rasmus Ling i detta avseende. Jag tycker dock att det är bra om vi gör miljöåtgärder som påverkar miljön i positiv riktning, och det var det jag försökte beskriva i mitt första inlägg. En eventuell flygskatt skulle möjligen kunna påverka 0,2 procent av klimatutsläppen i Sverige. Det är en ytterst liten del som flygskatten skulle kunna påverka, även om den fick full avsedd effekt. Låt oss titta på Danmark och Holland. Det är två länder som har infört men också tagit bort flygskatt - väldigt snabbt ska tilläggas. De är precis som Sverige exportberoende länder. De avskaffade flygskatten när de insåg den skada denna gjorde på ekonomin i stort utan att man kunde påvisa några större miljövinster - eller i praktiken inga alls. I Holland medförde flygskatten en direkt ekonomisk förlust på 13 miljarder kronor under det enda år man hade skatten. Det finns alltså exempel om man vill titta på hur det har gått när länder har infört denna typ av skatt. Både Danmark och Holland har dessutom betydligt kortare avstånd att överbrygga inom sina respektive länder än vad Sverige har. Trots andra länders kunskap vill regeringen utreda hur en flygskatt ska kunna utformas. Men för vad? För att slå sönder flygets förutsättningar i Sverige? På något annat sätt går det inte att tolka det. Branschorganisationen Svenskt Flyg består av en mängd olika flygaktörer. En del av de statliga aktörer vi har är också med där. Man har beräknat att en flygskatt i Sverige skulle leda till att ungefär 10 000 arbetstillfällen skulle försvinna i Sverige. Det skulle betyda 10 000 färre jobb i Sverige för en regering som säger att man vill ha lite fler jobb. Men vartenda politiskt förslag man lägger fram leder till det motsatta, det vill säga hur det ska bli färre jobb i ekonomin. Svenskt Flyg gör också en beräkning att Sveriges bnp skulle minska med i storleksordningen 6 miljarder kronor, varav 3 miljarder kronor i lägre skatteintäkter. De skatteintäkter som man hoppas få in på flygskatten leder snarare till minskade resurser för det offentliga. Den potentiella miljövinsten om flygskatten skulle fungera väl skulle som sagt bli 0,2 procent av de totala utsläppen i Sverige - och det till priset av att arbetstillfällen i hela landet försvinner, att tillväxten blir lägre, att arbetspendling fördyras och försvåras och att semesterresor blir dyrare. Fru talman! Flyget är viktigt för att hela Sverige ska kunna leva. Jag skulle vilja veta om finansministern ser de risker som till exempel Svenskt Flyg lyfter fram vad gäller färre jobb och sämre tillväxt som ett resultat av en eventuell flygskatt. Jag skulle också vilja veta vad finansministern drar för slutsats av försöken med flygskatt i till exempel Holland och Danmark.

Fru talman! Apropå Holland kan jag passa på att nämna att den summa som Holland varje år satsar på klimatanpassningsåtgärder till följd av klimatförändringarna är inte mindre än 16 miljarder. Det ger lite perspektiv på att vi måste hantera dessa frågor för att inte få väldigt stora kostnader i andra änden. När jag hör Edward Riedl tala om detta låter det nästan som att utredningen redan är gjord och ligger framme. Besparingar, kostnader och allt verkar vara klart. Vi ska dock avvakta utredningen och se vilka sätt vi kan utforma en flygskatt på så att det blir så bra som möjligt. Jag ställde frågan om det är rimligt att man ska betala mer skatt om man väljer att ta tåget till ett annat land än om man väljer flyget. Jag kan inte se att det finns en sådan rimlighet. Det borde snarare vara tvärtom, eller åtminstone detsamma. Moderaterna har som parti varit konsekventa i sin miljöpolitik, med ett par undantag - dessvärre inte på något positivt sätt. Förre statsministern sade tydligt några månader innan han tillträdde att miljön inte var någon prioriterad fråga. Anders Borg har pratat om att vi har överinvesterat i järnväg. Mot bakgrund av att samtliga partier var överens i Klimatberedningen 2009 är det synd att det inte hände mer under de åtta åren och att man inte tog till vara på de möjligheter som fanns.
Fru talman! Edward Riedl hävdar att vartenda politiskt förslag som regeringen lägger fram minskar antalet jobb. Det är ett ganska drastiskt uttalande. Låt mig räkna upp några förslag som ökar antalet jobb och sysselsättningen. Till exempel lägger vi drygt 1 miljard på investeringar i förbättrat järnvägsunderhåll. Det ger givetvis jobb för dem som arbetar med det men också för alla företag och människor som behöver transporteras med järnvägen. De 2 miljarder vi satsar på äldreomsorgen ger fler jobb. Likaså gör de 1,9 miljarder vi satsar på sjukvården. Vi lägger många miljarder på skola och förskola för att fler ska kunna anställas. Det handlar om direkta anställningar. Därutöver gör vi viktiga satsningar och investeringar i utbildning, vilket skapar förutsättningar för fler jobb på längre sikt. Det gäller investeringar direkt i skolan, i utbildningskontrakt för ungdomar och i fler platser på yrkesvux och komvux. Vi stoppar också nedmonteringen av den högre utbildningen så att fler ungdomar får möjlighet till en högre utbildning. Vidare ökar vi satsningarna på exportfrämjande, och vi vill göra om det statliga riskkapitalet så att det blir mer effektivt. Detta är några av de förslag som regeringen har som lär öka sysselsättningen och tillväxten och minska arbetslösheten. När man lyssnar på Edward Riedl låter det, precis som Rasmus Ling sade, som att utredningen redan är gjord. Den utredning Edward Riedl hänvisar till är gjord av Svenskt Flyg, som är en branschorganisation. Det är för att ha ett lite mer objektivt material att ta ställning till som regeringen avser att tillsätta en utredning. Den får givetvis titta på alla de olika aspekter av en eventuell flygskatt som Edward Riedl tar upp.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för den debatt vi har haft här i kväll, även om jag är fortsatt besviken på att ni bryter ytterligare ett av de vallöften ni ställde ut före valet, Magdalena Andersson. Som jag sade är många av de politiska förslag ni i dag lägger fram förslag som får precis motsatt effekt på sysselsättningen i Sverige, det vill säga ni försämrar svensk konkurrenskraft på område efter område. Du nämnde själv några, Magdalena Andersson, till exempel skogsnäringen. Flyget är ett annat sådant område. Jag noterar att du helst talar om allt annat än just flygfrågor. Jag har i denna debatt försökt belysa att de miljövinster som är möjliga att uppnå med en flygskatt, både när det gäller det som man har tittat på i Sverige och erfarenheten från andra länder, är mycket marginella, om ens möjliga att registrera. Jag har också försökt peka på effekterna i Holland och Danmark. I Holland förlorade man på ett enda år med flygskatt 13 miljarder. Jag noterade att Rasmus Ling inte tyckte att det var så farligt eftersom hela deras klimatpolitik kostade 17 miljarder. Jag måste säga att då är en flygskatt ett väldigt dumt sätt att försöka förbättra miljön, för man når vansinnigt få av de miljökonsekvenser man vill komma åt. Branschorganisationen Svenskt Flyg visar att en flygskatt leder till betydligt färre jobb - 10 000 jobb hotas. Sverige är som sagt ett avlångt land. Vi har stora avstånd att överbrygga. Det är inte möjligt att göra det på annat sätt än med flyget. Fru talman! Min avslutande fråga till ministern måste bli: Ser inte ministern de hot med en flygskatt som jag har beskrivit? De av hennes partikamrater som ansvarar för de här frågorna såg exakt de hot jag pratar om, åtminstone före valet. Efter valet verkar ni inte se dem längre, Magdalena Andersson.
Fru talman! Precis som Edward Riedl säger är Sverige ett avlångt land. Vi kommer att fortsätta att flyga i Sverige i framtiden. Det är viktigt för jobb och tillväxt i hela landet, inte minst de delar som ligger långt ifrån Stockholm och som man naturligtvis kommer att flyga till även fortsättningsvis. Det är klart att om vi lyckas bygga snabbjärnväg till Göteborg och Malmö kommer det att förändra hur mycket man tidsmässigt tjänar på att flyga jämfört med att ta tåget. Jag tror att vi kommer att se en annan utveckling framöver vad gäller flyget i Sverige. Fler kommer att ha möjlighet även tidsmässigt att välja järnväg. Jag är glad att Moderaterna har ändrat sig när det gäller investeringar i järnväg och att de har gått ifrån att kalla snabbtåg för science fiction och säga att järnvägen redan är överinvesterad. Jag tycker att det är positivt att de har ändrat uppfattning där. Samtidigt går det inte att komma ifrån att det finns poänger med att utreda en flygskatt. Alla de konsekvenser du pekar på, Edward Riedl, är naturligtvis något som utredningen får utreda. Jag ser att det finns hot vad gäller klimatet som vi måste ta på allvar. Vi måste ta ansvar för kommande generationer när det gäller klimathotet och klimatutmaningarna. Denna riksdag har faktiskt beslutat att vi ska ta det klimathot som finns på allvar och att vi ska vidta åtgärder för att minska klimatutsläppen. Det måste vi göra på det ena eller andra sättet. Där har jag inte hört några förslag från dig, Edward Riedl, på hur vi ska kunna minska klimatutsläppen på andra sätt. Vi vill titta på en utredning och se vad det får för konsekvenser för utsläppen och vilka andra konsekvenser en eventuell flygskatt kan ha. Jag tycker att det är viktigt och bra att vi genomför utredningen.